Fru talman! Jan Ericson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i närtid för att möta elbehoven kommande vinter till rimliga priser för hushåll och företag. Vi har mycket riktigt gått igenom en vinter med periodvis väldigt höga elpriser, vilket har fått konsekvenser för både hushåll och företag. De främsta orsakerna till detta har varit de mycket höga energipriserna på kontinenten, särskilt på naturgas, återhämtningen av efterfrågan på energi efter covid-19-pandemin samt Rysslands invasion av Ukraina. Svenska kraftnäts prognos för effektbalansen under en kommande normalvinter är i stort sett oförändrad jämfört med prognosen för föregående vinter. Kraftbalansrapporten visar emellertid att importbehovet i södra Sverige kan komma att öka under kommande vintrar. Den huvudsakliga orsaken till detta är att elförbrukningen har ökat i snabbare takt än elproduktionen. Överföringskapaciteteten mellan oss i Sverige och våra grannländer är visserligen god, men om våra närmaste grannar har en ansträngd situation samtidigt som vi har det kan importmöjligheterna ändå bli begränsade. Det geopolitiska läget kan då komma att spela en viktig roll. Sammantaget bedöms risken för effektbrist i Sverige som fortsatt låg, men regeringen tar situationen på stort allvar. Regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder för att hålla nere kostnaderna för svenska elkonsumenter. Bland annat har regeringen presenterat åtgärdspaket för att möta prisökningar på drivmedel och el till följd av invasionen av Ukraina. Vidare vidtar Svenska kraftnät åtgärder för att öka handelskapaciteten mellan Sveriges elområden, vilket kan bidra till lägre priser i södra Sverige.

Fru talman! Ämnet för denna interpellationsdebatt är ett av de viktigaste för vårt land just nu: tillgången på energi och priset för denna. Den svenska regeringen, bestående av Socialdemokraterna och tidigare MP, med stöd av Centerpartiet och Vänsterpartiet, har målmedvetet under de senaste två mandatperioderna slagit sönder ett väl fungerande svenskt energisystem med god tillgång till el till rimliga priser. Man har med hjälp av riktade skatter, politiska beslut och styrning av statliga bolag förtidsavvecklat väl fungerande svensk kärnkraft. Regeringen skyller alltid på att kärnkraftverkens ägare skulle ha tagit besluten att avveckla kärnkraftsreaktorer på marknadsmässiga grunder, men detta är helt enkelt inte sant. I Sveriges Radios program Kaliber den 16 maj bekräftades att avvecklingen av kärnkraften berodde på politiska beslut, bland annat effektskatten som infördes 2015 och som då var en viktig parameter vid besluten att stänga reaktorer i förtid. Även ledande tjänstemän hos statliga Vattenfall har bekräftat att det var politiska beslut som stängde kärnkraften. En oberoende konsultrapport på uppdrag av Ringhals ägare visade också att i vart fall den ena reaktorn i Ringhals kunde ha drivits vidare med mycket rimliga investeringar. Miljöpartistiska statsråd och riksdagsledamöter har stolt deklarerat att det var Miljöpartiets förtjänst att kärnkraftsreaktorerna i Ringhals stängdes i förtid. Miljöpartiet utlovade efter regeringsbildningen 2014 att deras mål om avveckling av kärnkraft under mandatperioden skulle säkerställas. I en podd nyligen framhöll Miljöpartiets tidigare energipolitiska talesperson att regeringen målmedvetet bytte ut folk i Vattenfalls styrelse för att styra bort från kärnkraft till mer förnybart. Fru talman! Det statliga organet Energiforsk har konstaterat att elpriserna i södra Sverige hade varit 30-45 procent lägre om de två Ringhalsreaktorerna fått drivas vidare. Svenska kraftnät konstaterar i en färsk rapport att effektbalansen i det svenska kraftnätet är oroväckande. Man varnar för att det är svårt att importera all den el som krävs och att anpassning av kapaciteter blir den åtgärd som återstår. Med andra ord är bortkoppling av elabonnenter ett reellt hot. Man varnar också för en större marknadspåverkan, ett annat uttryck för stigande elpris. Vi ser nu priser som är rekordhöga för att vara mitt i sommaren, och hur det blir till hösten vågar ingen gissa. Läget är minst sagt oroväckande. Regeringens svek när man genom politiska beslut och styrning av Vattenfall förtidsstängde svensk kärnkraft har skapat ohanterliga problem för hela svenska folket med ett energisystem som har stora obalanser och stigande kostnader. Det går inte att förlåta och går inte att göra ogjort. Socialdemokraterna har i regeringsställning accepterat Miljöpartiets linje att skapa energikris i Sverige, och nu är den här. Socialdemokraterna bär ansvaret. Jag vill börja med att fråga energiministern om han inser vilken oerhörd skada regeringens politik har orsakat vårt samhälle, vårt näringsliv och våra hushåll och om han inte skäms lite för det som vänsteralliansen har ställt till med. Nu verkar regeringen plötsligt efter åtta år äntligen inse att läget faktiskt är allvarligt. Man kallade alltså i går plötsligt till en presskonferens, som dock inte tillförde något nytt mer än att regeringen vill ha blocköverskridande samtal om läget, fast först efter valet. Man kunde ju ha tänkt på det redan innan man beslutade om stängningen av Ringhals 1, en stängning som drevs igenom i riksdagen med en enda rösts övervikt. Nu hjälper inte samtal och tomma ord. Det finns inget sätt att snabbt återfå den elproduktion som man förstört under åtta års regeringsinnehav. Gårdagens presskonferens verkade mest vara ett sätt att skjuta på alla jobbiga frågor om framtidens energiförsörjning till efter valet. Men vad vill egentligen Socialdemokraterna? Hur tänker de trygga landets energiförsörjning tillsammans med de tänkta regeringskamraterna Centern, Vänsterpartiet och Miljöpartiet? Det är tre partier som exempelvis är rabiata motståndare till kärnkraft. Hur ska energiministern kunna vända den allvarliga situationen med hotande energibrist om man återigen tar in det destruktiva Miljöpartiet i en regering?
Fru talman! Låt mig först kommentera nedläggningen av kärnkraften, som gjordes på marknadsmässiga grunder av dess ägare. Jag konstaterar att Jan Ericson kanske behöver se över tidslinjen för sina påståenden. När kärnkraften lades ned var ju effektskatten borta. Redan när beslutet fattades visste styrelsen att effektskatten skulle försvinna. Denna punktskatt på kärnkraft infördes 2000 och var kvar under två moderatledda regeringar, men togs till slut bort av Stefan Löfvens regering. Att påstå att den skulle vara en del av detta är helt enkelt inte med verkligheten överensstämmande. Jag är mycket glad att Jan Ericson nämner Energiforsk, som konstaterar att elpriserna hade kunnat vara lägre om det hade funnits mer energiproduktion i södra Sverige. Ja, det hade de kunnat vara, om energiproduktionen hade skett till rimliga priser. Då undrar jag om inte Jan Ericson skäms för sina partivänner, som har sagt nej i kommunerna till vindkraft med flera gånger större kapacitet än de nedlagda kärnkraftverken i södra Sverige och därmed bundit svenska elkonsumenter i södra Sverige till de höga priser som vi sett den här vintern. Jag undrar också om Jan Ericson inte ser verkligheten ute i Europa. Har han inte sett hur det brutala krig som Ryssland för mot Ukraina har dragit upp priserna i hela Europa? Har han inte sett hur Frankrike, ett av världens kärnkraftstätaste länder och Europas i särklass kärnkraftstätaste land, konsekvent har högre elpriser än vad Sverige har? Nåja - allt detta är ju någon form av verklighetskoppling som jag hoppas att Jan Ericson kommer att kunna ta till sig. Men låt mig fundera över en annan sak. Regeringen har presenterat ett kraftpaket, där bland annat kärnkraften är en viktig del. Samtidigt bjuder vi in samtliga partier att gemensamt ta ansvar över blockgränserna. Moderaternas första reaktion på denna inbjudan är att säga nej. Varför väljer Moderaterna politiskt käbbel i stället för att ta ansvar för Sverige? Är det ett bra sätt att stå upp för svensk industri? Är det så man vill stå upp för svenska elkonsumenter? Jag konstaterar att Sverige nog behöver en skarpare moderatledning för att det här ska kunna komma till stånd.
Fru talman! Jag inledde med att räkna upp ett stort antal faktauppgifter om hur nedläggningen av kärnkraften gick till. Personer som är insatta i detta är väldigt tydliga med att det var politiska beslut som låg bakom. Man vet dessutom att regeringen har utövat påtryckningar på Vattenfall genom att byta ut personer och så vidare för att kunna få rätt beslut. Då vet man också att det handlar om politiska beslut. Vindkraft kan inte gärna ersätta kärnkraftsreaktorer så snabbt och billigt som ministern påstår. Vi vet till exempel att havsbaserad vindkraft inte alls tar ett till två år att bygga, som ministern tidigare sagt, utan ungefär lika lång tid som ny kärnkraft. Det är fakta. Jag tycker att ministern slirar lite på beskrivningen och historiken. Förra vintern pågick vad jag vet inget krig i Ukraina, men då hade vi extremt höga elpriser. Vi hade en så ansträngd elproduktion att vi var tvungna att köra igång oljekraftverk i Sverige. Det hade ingenting alls med Putin att göra. Vi kan med all rätt beskylla Putin för väldigt mycket, men vi kan inte beskylla Putin för att vi hade världens högsta dieselpriser, brist i elproduktionen och det fjärde högsta bensinpriset i världen. Detta berodde på regeringen och svenska skatter, inte på kriget i Ukraina. Det omtalade kraftpaketet är väldigt intressant. Det enda syftet med det är att gömma frågan inför valet. Något som gör mig väldigt nyfiken är att energiministern nu pratar om att kärnkraft kan vara intressant. Så har inte ministern uttalat sig tidigare. Det här tycker jag är intressant. Så sent som i januari i år sa energiministern i SVT:s Agenda att kärnkraft inte är en hållbar väg framåt. I en intervju i Dagens industri den 29 december sa han att det är vindkraft och inte kärnkraft som kommer att lösa framtidens energiförsörjning. Hur ska man kunna ta ministerns nya uttalande på allvar, när han tidigare har uttalat rakt motsatt åsikt och närmast drivit med oss moderater när vi har pratat om kärnkraften och att vi tror att den är en väg framåt? En annan sak som jag vill kommentera är att energiministern i interpellationssvaret säger att "regeringen presenterat åtgärdspaket för att möta prisökningar på drivmedel och el". Jag vill då påpeka för ministern att alla dessa åtgärder har vidtagits efter initiativ från oss moderater i finansutskottet, ofta i strid med motvilliga socialdemokrater. Jag vet det, för jag har varit med vid alla sammanträden. Detta har genomförts trots regeringen, inte tack vare den. Det är fråga om tillkännagivanden från riksdagen och beslut i finansutskottet. I varje debatt om drivmedelskostnader, elpriser, elförsörjning och kärnkraft har företrädare för regeringen närmast hånat oss moderater och företrädare för andra partier när vi pekat på problemen med energiförsörjningen och höga kostnader. Beskeden har då varit att det inte finns några problem, att energiförsörjningen är stabil och att kärnkraften inte är framtiden. Nu säger ministern nästan tvärtom. Uppenbarligen har verkligheten kommit i fatt regeringen, som rent av har sett sig tvingad att betala ut tillfälliga bidrag till hushållen för att de ska ha råd med den höga svenska elskatten, de höga elpriserna och de höga nätavgifterna, som dessutom beläggs med 25 procents moms. Jag tycker faktiskt att det här är ganska allvarligt. Jag ska i nästa inlägg berätta lite närmare om Moderaternas syn på detta och vad vi vill göra åt det.
Fru talman! Vi hörde att förra vinterns priser inte skulle vara Putins fel. Jag hade väntat mig ett sådant passionerat försvar av Vladimir Putin från Sverigedemokraterna, men uppenbarligen har det nära samarbetet med dem smittat av sig på Moderaterna. Jag konstaterar att det internationella energiorganets generalsekreterare Fatih Birol redan i december påpekade att de höga elpriser som råder i hela Europa är en följd av Rysslands aggressiva beteende på energimarknaden, men detta kanske Moderaterna, som gärna försvarade Putin på den tiden, missade. Jag påpekade samma sak redan då, men uppenbarligen har Moderaterna missat det. Sedan jag tillträdde mitt fantastiska uppdrag den 30 november har jag kunnat konstatera att varannan rubrik har sagt att jag öppnar upp för ny kärnkraft och varannan rubrik att jag stänger dörren för ny kärnkraft. Men jag har konsekvent sagt samma sak: låt oss se om marknaden är beredd att investera - då är vi beredda att diskutera förutsättningarna. Detta har jag sagt konsekvent, och det har gett lite olika rubriker från gång till gång. Jag konstaterar att regeringen nu faktiskt utreder förutsättningarna, och så får vi se om någon är beredd att investera. Jag vänder mig mot den antiintellektuella och nästan infantila polarisering som har rått inom svensk energipolitik. Det går inte att lura svenska folket att tro att man kan säga nej till vindkraft här och nu därför att det kommer kärnkraft i framtiden som löser det. Jag tror att vi behöver mycket mer kraft. Vi kommer att behöva mer vind, mer sol, mer vatten och mer kärnkraft. Vi behöver alla de kraftslag vi har, men de har olika tidsaspekter. Vindkraft på land och solkraft går oerhört snabbt att få på plats, medan vindkraft till havs tar något längre tid. Där kan jag som kuriosa konstatera att byggtiden för Kriegers flak, som kommer att bli Sveriges största vindkraftspark genom tiderna, är två år. Jag är däremot oerhört kritisk till att tillståndsprövningstiden är uppemot nio år eller längre. Regeringen jobbar hårt med att korta tillståndsprocesserna, men själva byggtiden är ganska kort. Låt mig dra mig till minnes när vi hade diskussionerna om elpriskompensationen. Jag vill minnas att jag satt i denna ädla kammare och att det in i det sista var osäkert om Moderaterna skulle backa upp den svenska regeringens förslag om elpriskompensation för att underlätta för hushållen. Till slut valde Moderaterna tack och lov att göra det, men att påstå att alltihop är Moderaternas påhitt tror jag ändå är att slå sig själv för bröstet lite för mycket. Är det inte så, fru talman?
Fru talman! Det är ett märkligt påhopp att jag skulle försvara Putin. Jag tycker att jag var väldigt tydlig i den frågan. Jag konstaterar återigen att det inte pågick något krig förra vintern och att vi trots det hade extremt höga elpriser. Förslaget om elpriskompensation följde som en reaktion på Moderaternas förslag om att sänka elskatterna. Det möttes av regeringens förslag om elpriskompensation. Det hade aldrig hänt om vi inte hade lyft upp frågan i finansutskottet. Det vet jag som var med. Det som ministern nu erbjuder är fem utredningar och ett blocköverskridande samtal. Det löser inga problem. När det gäller påståendet att byggtiden för havsbaserad vindkraft bara är två år och att det är tillståndsprocessen som tar nio år och att den inte räknas är det klart att tillståndstiden också räknas, precis som när man bygger kärnkraft. Det är av precis samma skäl som det tar så lång tid att bygga kärnkraft. Det tar elva år att bygga en havsbaserad vindkraftspark och ungefär tio år att bygga ett kärnkraftverk. Det är väldigt jämförbart. Moderaterna vill i stället riva de politiska, juridiska och ekonomiska hinder som står i vägen för att bygga ny kärnkraft. Vi vill också införa en form av gröna kreditgarantier på 400 miljarder som gör att man skulle kunna bygga ny energiproduktion, både kärnkraft och annan energiproduktion. Om vi hade tagit detta beslut nu skulle vi ha kunnat få detta på plats, men om vi väntar tar det ännu längre tid. Vad vi än gör nu, i den situation som regeringen har skapat, kommer det att ta tid. Det går inte att trolla fram energiproduktion. Ministern säger själv att vi har behov av mer elproduktion än vad vi producerar i dag. Trots detta har regeringen medverkat till att förtidsstänga två kärnkraftsreaktorer. Det är faktiskt ganska anmärkningsvärt.
Fru talman! Låt mig börja med något som vi kan kalla folkbildning när det gäller att ha medverkat till att stänga ned kärnkraftverk i förtid. Då det hänvisades till punktskatten på kärnkraft tycker jag att interpellanten ska kolla på sitt eget parti, som under åtta år med Reinfeldtregeringar valde att inte lyfta ett enda öre från den punktskatt som Stefan Löfvens regering sedan valde att avskaffa helt och hållet, innan kärnkraftsnedläggningarna gjordes i Sverige. Jag tycker att detta är värt att kolla på. Visst tar det tid, och visst är det viktigt att vi får ned tillståndstiderna för alla energislag, oavsett om det är vindkraft till havs eller på land, vattenkraft, kärnkraft eller kraft och fjärrvärme. Allt behövs. Det är just detta, fru talman, som är skillnaden mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. Medan vi säger att alla kraftslag behövs i framtiden och att vi har en plan för vatten, vind, kärnkraft, fjärrvärme och solkraft talar Moderaterna bara om kärnkraft. Dessutom vill de inte ens sätta sig och prata om det. Detta är inte att ta ansvar eller att ha en plan för framtiden. Sedan slår man ett tomt slag i luften när det gäller kreditgarantier, som redan i dag är teknikneutrala. Om det finns någon kärnkraftsaktör som vill ansöka är de välkomna med sin ansökan redan i dag. Jag konstaterar att vi inom kort kommer att ha fler vindkraftsparker i Sverige, både till havs och på land. Jag konstaterar också att Flamanville 3 i Frankrike i dag är nio år försenat jämfört med vad man trodde, vilket ändå var väl tilltaget. Hinkley Point i Storbritannien blir avsevärt mycket dyrare och blir färdigt mycket senare än vad man trodde. I Finland är Olkiluoto 3 kraftigt försenat - hela 16 år tog det. Jag tror att man får kolla upp sin verklighet. Vi behöver både och, inte motsättningar som skadar svensk industri.